Herr talman! Morgan Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa vården av de svårt sjuka barn som i dag får vård på barnintensiven på Skånes universitetssjukhus samt om åtgärder för att säkerställa fortsatt god tillgång till högkvalitativ barnsjukvård i Sverige. Region Skåne har tillsammans med Västra Götalandsregionen tillstånd att bedriva hjärtkirurgi på barn och ungdomar. Under 2013 kommer en tillståndsutredning för tillståndsperiod två för hjärtkirurgi på barn och ungdomar att genomföras. Mot bakgrund av att Socialstyrelsen för närvarande ser över rikssjukvårdens metoder och arbetssätt beslutades i augusti i förra året om en förlängning av Region Skånes nuvarande tillståndsperiod till juni 2014. För att bedriva rikssjukvård måste landstinget ha tillstånd från Socialstyrelsen, vilket kan ges efter en fördjupad utredning som kan ta upp till två år. Enligt 9 § hälso och sjukvårdslagen ska ett tillstånd vara tidsbegränsat och förenat med villkor. Bland annat ska det vara säkerställt att god vård kan erbjudas samtliga patienter inom rimlig tid, även i de fall en oförutsedd händelse inträffar som orsakar ett bortfall av personal, lokaler eller utrustning. Förändringar i personalsammansättning eller annan stödverksamhet av väsentlig art som påverkar verksamheten ska anmälas till Socialstyrelsen. Samtliga verksamheter som har tillstånd att bedriva rikssjukvård ska följas upp årligen under den femåriga tillståndsperioden. De landsting som har tillstånd att bedriva rikssjukvård är skyldiga att varje år rapportera in särskilda kvalitetsdata för uppföljning. I en skrivelse från Skånes universitetssjukhus som nyligen skickades till Socialstyrelsen redogör verksamhetsledningen för hur kapaciteten ska säkerställas. Det sker bland annat genom samarbete med andra tillståndsbärande sjukhus. Socialstyrelsen har löpande en tät kontakt med kontaktpersoner vid universitetssjukhuset och följer utvecklingen. Avslutningsvis är det också viktigt att påminna om att landstingen och regionerna har en stor frihet och det huvudsakliga ansvaret för finansiering, organisering och utförande av hälso och sjukvård så att alla invånare har tillgång till en god vård. Denna frihet vill regeringen bevara.
Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret, fast jag måste säga att jag inte blev särskilt mycket klokare av det. Han kunde lika gärna ha svarat god dag yxskaft, för något svar på hur vi ska lösa detta eller hur han tänker gå till väga för att försöka lösa den situation som har uppkommit i Lund fick vi inte. Det gör mig besviken, för jag vet att Hägglund har möjligheter att påverka om han bara vill, både i sin egenskap som socialminister och i sin egenskap av ledare för Kristdemokraterna. Du vet ju att det är dina partivänner som har ställt till de problem som i dag finns med barnintensiven i Lund. Du kan tala dem till rätta om du bara vill och om du bara engagerar dig i frågan. Det är mycket som står på spel. Vi framhäver ofta den låga spädbarnsdödligheten i Sverige. Den är bland de lägsta i världen. När jag var statsråd på Socialdepartementet var jag ute och talade om Sverige i världen och framhävde då ofta att vårt land ligger bland de allra lägsta när det gäller spädbarnsdödlighet. Det beror på goda levnadsförhållanden, den generella välfärdspolitiken och de historiskt sett små skillnader och klyftor vi har haft mellan fattiga och rika i Sverige. Men de senaste årtiondena beror det också i stor utsträckning på att vi har kunnat klara för tidigt födda spädbarn med svåra hjärtfel genom en mycket kvalificerad sjukvård. Vi kan operera hjärtan som inte är större än tumnaglar. Denna typ av vård - högspecialiserad vård för små barn - utförs på två platser i landet, nämligen i Lund och i Göteborg. Man tar emot patienter från hela landet. Det är alltså en nationell resurs. När jag besökte barnintensiven i Lund för några veckor sedan träffade jag en familj från Stockholm som vakade över sitt lilla barn. Det var en liten knatte i en stor sjukhussäng med apparater och slangar runt sig. Upptagningsområdet är hela landet, och man har även avtal med Island för att kunna lösa deras situation. Det som nu har hänt är att regionledningen i Skåne vill försämra sjuksköterskornas arbetsvillkor på ett mycket omfattande sätt. Det handlar inte ens om löner, utan det handlar om arbetstider. De har haft en modell som har fungerat i över 20 år och som de har varit nöjda med. Nu har avtalet sagts upp utan att man har fört en dialog med personalen. Det har medfört att 33 av 45 sjuksköterskor har sagt upp sig. Deras sista arbetsdag är den 26 april. Det skulle få oerhört omfattande konsekvenser inte bara för Skåne utan också för den nationella sjukvården i denna del. Frågan är om Lund ens kan behålla sin status som rikssjukvård om detta skulle inträffa. Hägglund refererar till en skrivelse till Socialstyrelsen, men han säger ingenting om innehållet. Man kan läsa i tidningarna vad som står i den. Sydsvenskan, till exempel, skriver den 15 mars: Hjärtbarn kan tvingas utomlands. Det kan bli effekten om detta får fortsätta. Vi har alltså en akut situation. Jag ber socialministern att ingripa och engagera sig i detta. Jag begär det av honom, för jag menar att han har ett särskilt ansvar för rikssjukvården. Det är en nationell resurs som man har ett större nationellt ansvar för. Jag begär att han gör vad han kan för att försöka lösa situationen och för att engagera sig i frågan. Det enda sjuksköterskorna begär är att de inte ska få sämre villkor. Min fråga är: Är det verkligen för mycket begärt i Sverige 2013?

Herr talman! Morgan Johansson har förtjänstfullt tagit upp problemet med barnsjukvården i Lund. Jag skulle också vilja diskutera sjukvården i Skåne i ett vidare perspektiv. Morgan Johansson och jag hade en interpellationsdebatt med socialministern precis före jul. Där tog vi upp de problem som finns i Skåne. Tyvärr har ingenting blivit bättre sedan den 19 december utan snarare tvärtom. Situationen är katastrofal. Något som dock har ändrats är att det tidigare inte har varit en offentlig debatt, utan man har gjort alla besparingar och omorganisationer i skymundan, men nu börjar det bli en offentlig debatt. Det är bra. För någon vecka sedan, söndagen den 17 mars, var tusentals människor i Skåne ute och protesterade på olika håll och kanter mot den förda politiken gällande sjukvården. I Malmö, där jag själv var med, var det 1 000 människor som demonstrerade. Jag tycker inte att statsrådet tar det här ordenligt på allvar. Det här är en nationell fråga. Man måste se att det finns en mycket stor risk att skåningar och Malmöbor inte får en likvärdig vård när man jämför med andra delar av landet. Jag tycker att statsrådet skulle engagera sig i det. Som vi tog upp förra gången har det kommit otroligt allvarlig kritik. Socialstyrelsen har kopplat samman fem dödsfall på Skånes universitetssjukhus med bristen på vårdplatser. Trots detta försvinner nu ytterligare 140 vårdplatser i Malmö. För några veckor sedan var jag på studiebesök på SUS i Malmö. Personalen går på knäna. Personalen mår fruktansvärt dåligt. Jag vill uppmana statsrådet att göra likadant, att bege sig ut i verkligheten, att komma ned till Skåne, att besöka sjukhuset och gå runt på avdelningarna och prata med personalen. Det är anställningsstopp. Man klarar inte av situationen längre. Det är, som sagt, väldigt många som protesterar. Den skånska läkarföreningen säger att budgeten, med de här besparingarna, utgör en ren fara för patientsäkerheten. Arbetsmiljöverket har också kritiserat och säger så här: Man utnyttjar sin personal så pass radikalt att i slutändan skapar man sina egna patienter. 54 professorer vid medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus i Malmö samt prefekter vid Malmö högskola och Malmö Läkareförening protesterar och kritiserar den flyttkarusell som nu pågår mellan sjukhusen. De skriver: I slutändan leder det till en fragmentarisering och allmän försvagning såväl i Malmö som i Lund. Strålbehandlingen flyttas till Lund, och ca 1 200 cancersjuka, infektionskänsliga patienter ska transporteras till Lund från Malmö. Är inte skåningar och Malmöbor värda en bättre vård? Det är min fråga till socialministern.
Herr talman! Jag reser runt väldigt mycket och besöker landstingsverksamheter. Jag gör det i regel en dag i veckan. Den här veckan har jag varit i Blekinge, och jag har varit i Sörmland. Jag har tittat på väldigt mycket verksamhet av skiftande kvalitet. I många sammanhang sägs det - ibland så många gånger att det börjar låta som en klyscha - att personalen är den viktigaste resursen. Det gäller i allra högsta grad när det handlar om sjukvård. Utan kompetent personal står vi oss slätt i varje avseende. Det handlar om personer som är välutbildade, empatiska, engagerade och förmår att göra sina insatser i en sådan struktur och på en arbetsplats där arbetet är välorganiserat. Den svenska hälso och sjukvården är i nästan varje avseende den bästa i världen eller bland de bästa i världen. Vi är fantastiskt duktiga när det gäller de medicinska prestationerna. I Skåne råder just nu en förhandlingssituation. Den förhandlingen äger rum mellan parterna. Det är inte regeringens förhandling. Morgan Johansson och Marie Granlund säger att vi har rikssjukvården. Ja, vi har rikssjukvården. Det är ett fenomenalt stort förtroende som tilldelas vissa enheter i landet. När vi upplever att vi inte har råd eller möjlighet att upprätthålla spetskompetens på varje område kan vissa enheter få förtroendet att utföra en viss typ av vård som kräver en viss mängd patienter för att man ska kunna upprätthålla skickligheten. Skåne har till exempel fått det när det gäller hjärtbarn. Det är ett förtroende som Skåne har fått. Det finns mekanismer för hur man följer upp detta. Det finns tillsynsverksamhet, och det är Socialstyrelsen som svarar för tillsynen och som mycket noggrant följer det som inträffar. Verksamheten är villkorad, och det innebär att om den skulle äventyras genom att en verksamhet i Skåne eller, i det här fallet, Västra Götaland inte håller måttet riskerar man att tappa den verksamheten och att någon annan får det förtroendet i stället. Men vi vet att det är stora omställningstider i ett sådant sammanhang. Det finns alltså en ordning för detta, men ingen ska tro att jag är okänslig eller overksam i det här sammanhanget. Att känna den här osäkerheten är självfallet något som gnager på personalen varje enskild dag. Det gnager på människor i omgivningen, på arbetskamrater som inte direkt befinner sig i den här situationen själva och inte minst på alla patienter i Skåne, barnens föräldrar och de barn från andra delar av landet som är berörda och beroende av en väl fungerande verksamhet. Därför är det självklart angeläget att man får en lösning på den här frågan så snart som möjligt så att man kan räta ut frågetecken, skapa lugn och arbetsro och den trygghet som krävs för att den här verksamheten ska fungera på bästa möjliga sätt. Jag litar på att man kommer att kunna hantera den här situationen i Skåne. Om någonting annat skulle vara för handen har vi mekanismer för att ta hand om det också.

Herr talman! Du har faktiskt verktyg, Göran Hägglund. Du är statsråd i Socialdepartementet och den högsta ansvariga för sjukvården i landet, och jag skulle vilja säga att du har ett särskilt ansvar för att rikssjukvården fungerar. Det ansvaret måste du ta. Du har olika verktyg dels via statsrådsposten, dels som ordförande i ett av de partier som styr Region Skåne och som sitter i den andra förhandlingssitsen gentemot sjuksköterskorna. Du har alla möjligheter att försöka påverka detta. Jag tycker att du ska ta de möjligheterna. Du kan inte bara stå här som en Pilatus, två dina händer och säga att det är någon annans fel. Det går inte. Sjuksköterskorna gör sin sista arbetsdag den 26 april. De begär inte guld och gröna skogar. Det handlar inte om det. Det enda de begär är att inte få sämre villkor. Det enda de begär är att få fortsätta att bedriva sitt arbete i lugn och ro med sin unika professionalism på det sätt som de har gjort i decennier. Det enda de begär är att inte få sämre villkor. Vi vet vad effekten blir om inte den frågan löses. Då kommer den här verksamheten att skadas på ett sätt som innebär att det inte alls är säkert att man kan bygga upp den igen. I den skrivelse som har gått från Region Skåne till Socialstyrelsen säger man att förhoppningsvis kan en del av barnen från övriga landet behandlas i Göteborg i stället. Det vet vi inte. Den som är ansvarig på Socialstyrelsen säger att det inte är säkert att de kommer att kunna få plats där. Förhoppningsvis kommer man att kunna rekrytera ny personal i Lund på ett sådant sätt att man säkerställa kvaliteten, men det är inte alls säkert. Erfarenheten av denna typ av högspecialiserad vård är att det tar decennier att bygga upp den kompetens som behövs. Det är som sagt en akut situation. Den 26 april är sista arbetsdagen. Vi vet också att de håller på att förhandla just nu medan vi talar. Det är oerhört viktigt att denna fråga löses. Det finns all anledning, tycker jag, att från statsmaktens sida se till att de som är ansvariga på politisk nivå i Region Skåne inte bara kan få lov att schabbla bort en sådan extremt viktig nationell resurs som det faktiskt är vi talar om. Jag fick inget riktigt svar under de fyra minuter som Göran Hägglund talade - det verkade mest som om han pratade bort fyra minuter - men han har en chans till på sig, och jag skulle återigen vilja att han redogör för vilka åtgärder han tänker vidta för att den här situationen ska lösas. Vi hörde i inledningen av hans senaste inlägg att han är mycket ute och reser och träffar mycket folk. Det är ju bra det. I så fall skulle han kanske kunna passa på att ta en avstickare också till Skåne och träffa de sjuksköterskor, läkare och undersköterskor som jobbar på barnintensiven och som nu har en väldigt svår situation. Är han beredd att ta det initiativet? Det tror jag skulle kunna innebära att de regionpolitiker, hans egna partivänner, som nu inte har brytt sig om frågan kanske får upp ögonen för hur pass viktigt detta är. Det är en sådan åtgärd som Göran Hägglund faktiskt skulle kunna vidta. Nästa gång du är ute och far, åk då en runda också till Skåne och engagera dig i den här frågan! Detta är som jag har sagt en nationell fråga. Det är en nationell resurs, och då kräver jag också att regeringen tar sitt nationella ansvar.

Herr talman! Skönt att det har blivit lugnt i kammaren så att det går lättare att föra en diskussion här, för det här är väldigt viktiga frågor, skulle jag vilja säga till socialministern. Jag tycker att socialministern, om han nu är ute och reser mycket, skulle åka till Skåne, dels i egenskap av partiordförande för att prata med sina borgerliga kolleger och sitt parti där nere. Det handlar faktiskt om liv och död nu. Det är det som Socialstyrelsen säger, att fem dödsfall kan bero på brist på vårdplatser och en väldigt dålig organisation. Dels tycker jag att statsrådet skulle göra det för att han är socialminister. Om inte sjukvårdsministern har någon som helst uppgift i det här är det ju en möjlig besparingspotential i regeringen. Det är regeringens egna myndigheter som utfärdar svidande kritik. Det handlar om Socialstyrelsen, det handlar om Arbetsmiljöverket, det handlar om Justitiekanslern, som har väckt ett ärende för att personer som protesterar utsätts för repressalier, det handlar om Läkarföreningen, det handlar om Vårdförbundet, det handlar om Kommunal och det handlar om medborgarna i Skåne. Och statsrådet kan inte ens säga att det är någonting som inte står rätt till. Statsrådet vågar inte stå här i talarstolen och säga det som hälso och sjukvårdslagen har som portalparagraf, att alla ska ha rätt till en likvärdig vård. Statsrådet kan inte säga att skåningar och de i den valkrets som jag kommer från, Malmöborna, har en likvärdig vård. Jag tycker att statsrådet skulle kunna svara på det. Ja eller nej, så svårt är det inte. Får man en likvärdig vård när regeringens myndigheter protesterar för fullt mot den förda politiken i Skåne? Statsrådet skrattar. Jag tycker att det är för allvarligt för det.
Herr talman! Marie Granlund ger sig in på ett resonemang som jag tycker att hon borde hålla sig för god för. Självklart är det så att befintlig lagstiftning gäller. Alla människor i Sverige har rätt till en jämlik vård. Det här är en av de prioriterade uppgifterna som vi arbetar med varje dag för att säkerställa att de skillnader som vi ser kan motverkas, brytas ned och tas bort så att alla behandlas på samma sätt vare sig vi bor i Skåne eller Norrbotten, vare sig vi är kvinnor eller män, vare sig vi har en svensk bakgrund eller en invandrarbakgrund, oavsett sexuell läggning, ålder, precis allting. Alla har rätt till en jämlik vård. Det borde inte behöva ifrågasättas i den här kammaren över huvud taget. Det finns skillnader som är omöjliga att motivera och förklara varför de finns där, men det är ett hårt arbete som utförs av tusentals människor dagligen i vården för att försöka få bort de skillnader som finns. Både Morgan Johansson och Marie Granlund är mycket erfarna politiker, men de begär mot bättre vetande ingripande från den nationella nivån på områden som man vet är den regionala nivåns ansvar. Här finns förhandlingssituationer där saker och ting sannolikt inte skulle förbättras genom att den nationella nivån ger sig in i dem. Här finns också, som Morgan Johansson med bakgrund i konstitutionsutskottet också är bekant med, den kommunala självstyrelsen, som handlar om att det är regionen som organiserar vården. Finns det då skäl att göra någonting från den nationella nivån? Ja, och det görs dagligdags. De instrument som vi har för att se till att vi upprätthåller den höga nivå som vi ska ha på den svenska hälso och sjukvården är ju våra myndigheter. Jag redogjorde i mitt inledande svar för myndigheternas kontroll och villkoren för att bedriva rikssjukvård. Det är inte så att vem som helst får göra det. Det är inte så att man kan bete sig hur som helst och behålla den. Här sker det hela tiden en granskning. Men det ska ske utifrån den lagstiftning som riksdagen har fattat beslut om. Jag tycker att det är otroligt betydelsefullt att man så snabbt som möjligt kan nå en överenskommelse mellan parterna. Det här är viktigt för personalen, men framför allt är det viktigt för patienterna, vare sig de bor i Skåne eller är beroende av den nationella funktion som Skåne utgör i det här fallet. Bara oron i sig är ett problem. Även om man skulle lösa problemet, vilket vi hoppas, är den oro som har uppstått förstås ett bekymmer i sammanhanget. Det är jättemånga som påverkas. Det är klart att arbetsglädjen hos personalen dras in genom det som pågår, och de barn och inte minst föräldrar som har barn som är beroende av att det här fungerar påverkas väldigt mycket. Därför är det angeläget. Men ansvaret ska ligga där det ska ligga. Vi har funktioner för att följa upp det här hela tiden, och om det krävs har vi självklart en beredskap för att gripa in.

Herr talman! Göran Hägglund kallar mig för en erfaren politiker. Det får man väl vara efter 15, snart 16 år i riksdagen. Jag vet ju så pass mycket att det inte står någonstans i kommunallagen eller i något av konstitutionsutskottets utlåtanden, inte heller någonstans i regeringsformen eller någonstans i våra övriga grundlagar att det är förbjudet för socialministern att besöka Skåne. Det står det inte. Jag vet ju, det är ju det jag far efter, att det finns möjligheter för socialministern att engagera sig i den här frågan om han bara vill och om han bara utnyttjar de verktyg som står till hans förfogande, både som socialminister och som partiordförande i ett av de partier som ju styr Skåne. Han har formella vägar att gå. Han har informella vägar att gå. Han kan engagera sig i denna fråga. Frågan är då: Varför ska han göra det? Dels för att han bär det yttersta ansvaret för hur sjukvården fungerar i Sverige, dels för att han har ett ännu större ansvar, menar jag, för det som är rikssjukvård. Om detta inte löses kommer det faktiskt att påverka hela Sverige, till och med utanför Sveriges gränser genom det avtal som finns med Island. Island är ett sådant litet land att de inte har möjlighet att själva ha den här kompetensen. Därför har de avtalet med Lund. Om detta kapsejsar, om detta inte fungerar kommer det att ta åratal att bygga upp en ordentligt fungerande kompetens igen. Hade jag varit i socialministerns kläder skulle jag inte ha gömt mig bakom det kommunala självstyret som någon slags argumentation, utan använt mig av de både formella och informella möjligheter som finns. Det första som han kanske skulle ha kunnat göra är faktiskt att ta kontakt med de människor som berörs, de anställda på barnintensiven, de som i dag, just nu, upplever en väldigt svår situation. Använd de instrument du har, socialministern! Gör vad du kan! Det är det enda vi begär från oppositionens sida.
Herr talman! Den diskussion som vi för här hör naturligtvis i mycket stor utsträckning hemma i Region Skåne. Den del som handlar om rikssjukvården är en nationell fråga. Därför är det angeläget att vi hela tiden följer det som inträffar i Skåne, håller oss informerade och har en beredskap för olika utfall i sammanhanget. Min förhoppning är att parterna snabbt ska komma överens. Jag tror inte att det om man i ett sådant läge kommer nedfarande från den högre nivån med nödvändighet förenklar en överenskommelse. Vilka kontakter jag har med olika parter i sammanhanget håller jag för mig själv, men det är angeläget att man når en lösning. Det är viktigt för framför allt barnen och deras föräldrar, så att de får vård och kan känna sig trygga med att få vården. Det är angeläget för personalen och för förtroendet för hälso och sjukvården i Region Skåne och alla andra delar av landet där vi är beroende av att verksamheten fungerar. Man ska hantera det förtroende man har fått för rikssjukvården för inte minst de barn som har svåra sjukdomar som påverkar deras dagliga liv. Jag vill ändå säga tack till Morgan Johansson och Marie Granlund för diskussionen. Den är av yttersta vikt. Vi har här en resurs som vi har all anledning att vara fantastiskt stolta över att den finns. De utför närmast underverk varje vecka i verksamheten, och vi vill att den så snabbt som möjligt ska vara på fötter och i full fart igen.